Herr talman! Jag har begärt ordet för att något beröra anledningen till att jag finns med bland dem som avgivit reservationen 4 vid lagutskottets betänkande nr 36. Herr Olsson i Sundsvall kommer att ange skälen för centerns reservation nr 3, varför jag inte nu kommer att kommentera den reservationen. Principiellt är jag skeptiskt inställd till domstolar med partsrepresentanter. Jag kan i denna fråga helt ansluta mig till vad vpk har anfört i reservationen 1 i det aktuella betänkandet. Låt mig därför citera vad som står i reservationen på s. 43: ”Om partsorganisationernas representanter i hyresnämnden vid prövningen av en enskild hyrestvist fäller ett avgörande i viss riktning på grundval av en generell förhandlingsöverenskommelse, är det knappast troligt att, om beslutet överklagas, intresserepresentanterna i bostadsdomstolen kommer att inta en annan ståndpunkt i tvistefrågan. Det kommer därför troligen ej att gå att få till stånd en ändring i bostadsdomstolen av hyresnämnds avgöranden i sådana fall.

Men jag befarar att många av dem som önskar få sitt mål prövat i bostadsdomstolen kommer att hysa de farhågor som kommer till uttryck i det nyss citerade avsnittet ur vpk-reservationen. Detta är enligt mitt förmenande olyckligt! Centern har dock vid utskottsbehandlingen ansett sig böra acceptera förekomsten av intresseledamöter i Bostadsdomstolen, eftersom så gott som alla remissinstanser har förordat detta. Vi har å andra sidan hävdat, att antalet lagfarna ledamöter i domstolen inte ytterligare bör reduceras genom att teknisk ledamot i vissa mål skulle ersätta en lagfaren ledamot i bostadsdomstolen. Detta har dock inte accepterats av utskottsmajoriteten. Mot denna bakgrund har jag funnit det naturligt att stödja reservationen 4, eftersom ett bifall till den skulle innebära att intresseledamöterna åtminstone aldrig skulle bli fler än de lagfarna ledamöterna vid handläggningen av ett mål. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nyss har anfört yrkar jag bifall till reservationen 4.

Herr talman! Kammaren har nyss efter lång debatt tagit ställning till inriktningen av den framtida bostadspolitiken och till delar av hyreslagstiftningens materiella innehåll. Nu gäller frågan delar av den organisation som samhället skall ställa till förfogande för lösande av tvister som kan uppkomma i samband med vårt boende, särskilt då hyrestvister. Bestämmelserna i 12 kap. jordabalken om hyra avslutas med regler om förfarandet i hyrestvister. Hittills gällande bestämmelser innebär att möjligheten att fullfölja talan till högre instans i dessa tvister är i åtskilliga avseenden begränsad i förhållande till vad som gäller i det sedvanliga tvistemålsförfarandet. I vissa frågor kan hyresnämnds beslut inte klandras, i andra får talan ej föras mot fastighetsdomstols dom. Det finns också andra begränsningar. Kritik har riktats mot detta, inte minst i vad gäller regeln att talan inte får föras mot fastighetsdomstols dom i fråga om fastställelse av hyresvillkor, vilket inneburit att en enhetlig praxis inte kunnat utvecklas i dessa mål eller att det i vart fall varit förenat med betydande svårigheter att åstadkomma en sådan. Lagutskottet har också i det betänkande vi nu behandlar konstaterat att den instansoch fullföljdsordning som infördes i samband med den nya hyreslagstiftningens tillkomst 1969 snart visat sig fungera mindre väl i vissa avseenden. För min del har jag åtminstone vid ett par tillfällen genom motioner här i riksdagen påpekat detta förhållande och försökt åstadkomma en ändring. Föredragande statsfådet har i den nu aktuella propositionen uppenbarligen anslutit sig till oss som har kritiserat nuvarande förfarande, när statsrådet säger att rådande system med ett stort antal slutinstanser i bruksvärdesmålen inte uppfyller de behov av vägledande avgöranden som föreligger. Propositionen innebär nu att det tillskapas en enhetlig fullföljdsordning som skall kunna medföra mer vägledande avgöranden för parter och domstolar. Så långt är det bra. Men frågan är om statsrådet Lidbom har valt rätt väg när han i propositionen föreslår att detta skall ske genom tillskapandet av en särskild bostadsdomstol, en specialdomstol, som överoch slutinstans i de här målen. Det är ju en huvudprincip för domstolsorganisationen i vårt land att de allmänna domstolarna har en mycket vid och bred kompetens. Det finns — till skillnad från förhållandena i en del andra länder — ingen hävd hos oss med ett stort antal domstolar som är specialiserade på vissa typer av mål. Vi har — för att ta ett mycket enkelt exempel — ingen uppdelning på brottmålsdomstolar och civildomstolar. Lagutskottet konstaterar sålunda med all rätt att den rådande ordningen återspeglar en viktig princip som har fast förankring i svensk rättstradition. Men i några fall har också vi undantag från den här allmänna principen och har på vissa områden några specialdomstolar. Utskottsmajoriteten förmenar — och jag kan instämma däri — att det fordras starka skäl för avsteg från den allmänna principen för att man skall inrätta en specialdomstol. Men våra vägar skiljer sig när utskotts majoriteten hävdar att det i det nu aktuella fallet finns sådana starka — Nr 141 skäl för avsteg och för att inrätta en speciell överdomstol för bostads Onsdagen den och hyresfrågor medan vi reservanter — herr Lidgard och jag — menar = 1] december 1974 att sådana starka skäl inte har anförts. Vi anser att hyrestvister generellt sett inte har sådana utmärkande särdrag att de — i överrätt — bör hand — Lagförslag om läggas av ett speciellt organ. Det är fråga om tvister som till stora delar — bostadsdomstol, liknar allmänna civilrättsliga, för att inte säga allmänna förmögenhets = Mm.m. rättsliga, tvister och som handläggs av allmänna domstolar. Det finns också skäl att antaga att i de allra flesta mål som kommer att föras vidare och som gäller hyrestvister är det fråga om mål angående besittningsskydd. Det är frågor där rättssäkerhetssynpunkterna är mycket viktiga. Utskottsmajoriteten konstaterar att man 1968 gjorde ett avsteg från huvudprincipen om ett sammanhållet domstolsväsende genom inrättande av de statliga hyresnämnderna och menar att det avsteget skall bestå också i fortsättningen och att vi skall bygga vidare på det genom inrättande av en speciell överinstans. Till det är bara att säga att det avsteg som gjordes 1968 har, just när det gäller instansoch fullföljdsordningen, visat sig vara ett misstag, eftersom det, som utskottet säger, har fungerat mindre väl. Förslaget om bostadsdomstol innebär också att man på hyresrättsområdet godtar en princip om ett tvåinstanssystem. Beträffande rättegångsförfarandet har vi ju kommit till att tre instanser är det lämpliga här i landet, där den högsta instansen i stor utsträckning kan vara en prejudikatinstans. Jag menar alltså att det inte finns skäl att på hyresrättsområdet bryta den allmänna grundsatsen om tre instanser och att även detta talar emot propositionen och utskottsmajoritetens ställningstagande. Utskottet säger sig hysa stor förståelse för treinstanssynpunkten såsom återspeglande en grundläggande rättssäkerhetsprincip men anser sig i detta fall tvingat att göra ett avsteg. Jag måste säga, fru talman, att jag har svårt att se de bärande skälen för det tvånget. För att kunna acceptera propositionen gör nu utskottsmajoriteten två gånger avsteg från vad den anser vara viktiga principer — först beträffande specialdomstolarna från ”en viktig princip som har fast förankring i svensk rättstradition” sedan beträffande instansordningen från ”en grundläggande rättssäkerhetsprincip”. Herr Lidgard och jag anser att den i fru Kristenssons motion skisserade instansordningen — hyresnämnd, fastighetsdomstol och slutligen hovrätt - kan utgöra en lämplig lösning av en instansordning för hyrestvister. Genom att låta samtliga hovrätter ingå i instansordningen vinner man den fördelen att parter och ombud — där muntlig förhandling blir aktuell — får lättare att nå domstolen, även om jag är medveten om att de flesta av dessa mål ligger inom Svea hovrätts domkrets. Med den lösningen kan man behålla huvudregeln om ett sammanhållet domstolsväsende. Man kan bevara huvudregeln om tre instanser i fullföljdsordningen. Man 199 vinner att det blir färre slutdomstolar än för närvarande och slutdomstolar, vilkas avgörande kan vara vägledande på ett helt annat sätt än vad nu är fallet med fastighetsdomstolarna. Jag anser alltså, fru talman, att man den vägen i princip kan nå precis det man önskar nå via propositionens förslag. Riksdagen bör därför enligt herr Lidgards och min mening begära hos regeringen att den till 1975 års vårriksdag lägger fram förslag om den närmare utformningen av en instansordning enligt de linjer som jag här har skisserat. Utskottet trycker hårt — och fullföljer därmed propositionens tankegångar — på behovet av representanter för partsorganisationerna i överinstansen. Jag tror att behovet av intresserepresentanter i överinstansen har fått en allför stark markering. Sedan kan man ju fråga hur pass representativa organisationerna är. Vi har under utskottsbehandlingen fått uppgifter från hyresgästsidan, och de visar att det är en minoritet — för övrigt en begränsad sådan — som är ansluten till Hyresgästernas riksförbund. Det bör väl också nämnas att det har förekommit en uppvaktning inför utskottet av hyresgästrepresentanter, som i dessa frågor företrädde annan mening än sin riksorganisation. Tillräckliga skäl för inrättande av den föreslagna instansen finns enligt vår mening inte, och vårt yrkandé innebär alltså avslag på förslaget om inrättande av en bostadsdomstol. Om nu emellertid kammaren — mot förmodan -— skulle följa propositionen och lagutskottets majoritet och besluta om bostadsdomstolens inrättande, kan det även för den som i och för sig inte vill ha bostadsdomstolen vara tillåtet att redovisa några synpunkter på dess organisation och förfarandet i den. När det gäller domstolens domförhet skall domstolen enligt förslaget kunna arbeta antingen i en större sammansättning med sju ledamöter eller i en mindre med fyra. I den större sammansättningen skall det vara fyra partsrepresentanter — två från varje sida — och i den mindre en från varje sida. Detta betyder att partsrepresentanterna kommer att få ett mycket starkt inflytande i domstolen, och de kommer, i varje fall i den större sammansättningen, att kunna dominera den eftersom de har majoritet. Det kan inte vara principiellt riktigt att de som är direkt utsedda som partsrepresentanter skall vara i flertal i förhållande till de lagfarna ledamöterna. Mina tidigare noterade frågetecken beträffande organisationernas representativitet kommer in också här. Det är sedan anledning att även på denna punkt påpeka att det blir fråga om tolkning av allmän civillag, och det gör att om man nu skall ha en sammansättning av lagfarna ledamöter och partsrepresentanter — då det alltså inte är fråga om den gamla nämndinstitutionen — finns det inget tillräckligt motiv för att låta partsrepresentanterna vara flera än de lagfarna ledamöterna. Om bostadsdomstolen därför görs domför med fem ledamöter, av vilka tre är lagfarna och två intresseledamöter, en från varje sida, så når man det här målet. Då kan man också i vissa speciella fall byta ut en av de lagfarna ledamöterna mot en teknisk ledamot. Reservationen 5 gäller bevisupptagning i hyresnämnd. Den innebär att det skall bli större möjligheter att få ett fullständigt processmaterial redan i första instans. Det blir ju särskilt viktigt i ett tvåinstanssystem, då annars slutinstansen i stor utsträckning kommer att tvingas uppta ny bevisning. Fru Jacobsson kommer senare att behandla den reservationen ytterligare. Låt mig slutligen, fru talman, också säga ett par ord om reservationen 3, som gäller förslaget om att det skall finnas möjlighet att arbeta med teknisk ledamot i bostadsdomstolen. Reservanterna där går emot det förslaget. Det är väl så att det i åtskilliga av de här aktuella målen finns tekniskt komplicerade frågor. Man kan tänka sig vissa typer av bruksvärdesmål och bostadssaneringsmål. Jag föreställer mig då att det för domstolen ofta är värdefullt att ha tillgång till en teknisk ledamot i domstolen. Vi har ju också redan erfarenheter av tekniska ledamöter i olika domstolar. Sedan lång tid tillbaka har det funnits på vattenrättssidan och sedan några år tillbaka också i fastighetsdomstolarna. Från arbetet i fastighetsdomstolarna kan jag av egen erfarenhet säga att det är en stor fördel att ha tillgång till teknisk sakkunskap i domstolen genom att en av domstolens ledamöter besitter denna sakkunskap. Däremot har det varit en svaghet att hovrätt i handläggning av mål som har fullföljts från fastighetsdomstol inte haft motsvarande tillgång till teknisk ledamot, en svaghet som riksdagen emellertid i dagarna har rättat till. Jag vill alltså, när det gäller frågan om teknisk ledamot — och om nu bostadsdomstol över huvud taget skall förekomma -— tillstyrka att bostadsdomstolen får möjlighet att arbeta med en sådan ledamot på sätt som föreslås i propositionen. Fru talman!

Fru talman! I vpk-motionen 1925 yrkar vi avslag på förslaget i propositionen 151 om inrättandet av en bostadsdomstol. I reservationen 1 till nu förevarande betänkande från lagutskottet följs motionsyrkandet upp. Jag skall ge en kort motivering till vårt ställningstagande. I förutsättningarna för inrättandet av en bostadsdomstol ingår att hyresregleringen avskaffas den 1 oktober 1975 och att statens hyresråd avvecklas den 1 juli 1975. Vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig såväl en avveckling av hyresregleringen som en avveckling av statens hyresråd. Av detta följer logiskt att vi också motsätter oss inrättandet av en särskild bostadsdomstol som skall ta över hyresrådets tidigare uppgifter. Inrättandet av en särskild bostadsdomstol innebär att man, med avsteg från praxis i övrigt inom svenskt rättsväsen, inrättar en specialdomstol för viss typ av rättstvister. Det innebär också att vi får ytterligare en specialdomstol av typ arbetsdomstolen, där partsrepresentanter har ett utslagsgivande inflytande. Det har anförts i debatten kring den föreslagna bostadsdomstolen att statens hyresråd funnits till och fungerat i många år utan att någon veterligen framfört någon kritik mot detta. Samma sak anför lagutskottets majoritet i sin skrivning. Vi menar att en sådan jämförelse mellan hyresrådet och den nu föreslagna bostadsdomstolen inte kan göras. Statens hyresråd har haft att verka inom ramen för en hyresreglering som satt gränser uppåt för höjning av hyrorna. Då nu hyresregleringen föreslås avskaffad blir läget ett annat. Bostadsdomstolen kommer att täcka ett vidare fält och ha mindre restriktioner i sitt handlande än vad hyresrådet haft. Vi anser därför att den omständigheten att hyresrådet fungerat förhållandevis invändningsfritt under många år inte utgör grund för antagandet att den föreslagna bostadsdomstolen kommer att fungera lika oomstritt. En specialdomstol med partsrepresentanter, där parterna utgöres av organisationer på hyresmarknaden, innebär en helt annan princip än den som tillämpas vid vanliga domstolar. Det betyder i praktiken att en part i en hyrestvist måste tillhöra en i domstolen företrädd partsorganisation, om den ifrågavarande parten skall kunna komma till tals i bostadsdomstolen. Detta sammanhänger med det naturliga förhållandet att organisationerna inte gärna kan företräda andra än sina medlemmar. Såväl hyresgäster som fastighetsägare måste alltså vara organiserade i de organisationer som har partsrepresentanter i fastighetsdomstolen för att kunna bli företrädda. Detta innebär en sorts indirekt organisationstvång och även, om man vill uttrycka det så, införandet av en korporativistisk princip där de enskilda måste låta sig företrädas av organisationer. Även om man skulle acceptera att hyresgästerna skall företrädas av sin organisation, så inger graden av anslutning till denna organisation betänkligheter. Det förhåller sig nämligen så att av 350 000 enskilt anslutna medlemmar i hyresgästföreningarna tillhör 35 procent hushåll i allmännyttigt ägda fastigheter — där medlemsavgiften debiteras tillsammans med hyran — och 10 procent hushåll som bor i privat ägda fastigheter. Den senare kategorin fastigheter finns företrädesvis i storstäderna och främst då i Stockholm, där tvisterna är ojämförligt mest förekommande. Parterna på hyresmarknaden, som nu också föreslås få utse partsrepresentanter till bostadsdomstolen, träffar på riksplanet uppgörelser som berör samtliga fastighetsägare och hyresgäster. Det är inte alltid så att en träffad uppgörelse har stöd bland en majoritet av hyresgästerna. Inte ens om majoriteten av de organiserade hyresgästerna skulle stödja en viss uppgörelse är det säkert att ett sådant stöd föreligger från alla hyresgäster. En uppgörelse kan ha träffats över huvudet på hyresgästerna och således utan att dessa har haft möjlighet att godkänna den ifrågavarande uppgörelsen. Det förefaller inte särskilt sannolikt att ett tvis temål som går utom ramen för en sådan central överenskommelse kan få en för den klagande positiv lösning. Det är troligare att partsrepresentanterna i bostadsdomstolen känner sig bundna av den centrala uppgörelsen och avkunnar dom i enlighet med den ram som denna uppgörelse gett. Samma torde bli fallet om parternas representanter träffat överenskommelse på det lokala planet. Att det sedan i propositionen sägs att partsrepresentanterna i bostadsdomstolen skall fungera som obundna domare torde inte kunna ändra på det sakförhållande jag nu pekat på. Jag vill också i det här sammanhanget framhålla att man, trots klart uttalade syften i propositionen att uppnå enhetlig rättstillämpning på hyresmarknaden, inte har tagit med frågan om överprövning av arrendenämndernas avgöranden. Hyresnämnderna och arrendenämnderna har likartad karaktär, och förfarandet vid tvister regleras i en gemensam lag, lagen om arrendenämnder och hyresnämnder. Vi har i vår motion ansett det anmärkningsvärt att man inte sökt finna en samlad lösning då man nu inrättar en särskild domstol för överprövning. De allvarliga betänkligheter jag här har anfört har vi funnit så vägande att vi gått emot inrättandet av en bostadsdomstol av i propositionen föreslagen typ. Om riksdagen nu ändå beslutar om inrättande av en bostadsdomstol kommer dess sätt att verka i praktiken att bli avgörande för vår inställning i fortsättningen. Men som vi ser det tycks förutsättningarna inte vara goda ur hyresgästernas synpunkt. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 1, som är fogad till lagutskottets betänkande nr 36.

Fru talman! I lagutskottets betänkande nr 36 behandlas förslaget till bostadsdomstol. Propositionen om inrättandet av en bostadsdomstol innebär att en specialdomstol för prövning av hyresnämnds avgörande skall inrättas från den 1 juli 1975. Domstolen skall vara enda överinstans för de ärenden som enligt nuvarande ordning fullföljs från hyresnämnd till allmän domstol eller till statens hyresråd. Bostadsdomstolens ledamöter föreslås bestå dels av lagfarna ledamöter, dels av s.k. intresseledamöter. Intresseledamöterna skall utses efter förslag av bl.a. partsorganisationerna på hyresmarknaden. I mål med inslag av teknisk natur, t.ex. bostadssaneringsmål, skall en av de lagfarna ledamöterna kunna bytas ut mot ledamot med teknisk utbildning. Domstolen är domför antingen med sju ledamöter eller med fyra ledamöter. Intresseledamöterna föreslås på fastighetsägarsidan utgöras av företrädare för allmännyttiga bostadsföretag, enskilda fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar, beroende på vad för slags fastighet tvisten rör. På hyresgästsidan skall delta intresseledamöter som är förtrogna med bostadshyresgästers förhållanden. När det är fråga om prövning av överlåtelse av hyresrätt till lokal skall en styrelseledamot vara förtrogen med näringsidkande hyresgästers förhållanden. Till utskottets betänkande har fogats fem reservationer. I två av dem yrkas avslag på förslaget om bostadsdomstol. Fru talman! Låt mig först konstatera att förslaget om att inrätta en bostadsdomstol är en viktig och angelägen reform. De erfarenheter som gjorts under de fem år som förflutit sedan den senaste reformen av hyreslagstiftningen genomfördes och statliga hyresnämnder inrättades visar att det föreligger ett mycket stort behov av en överinstans för prövning av olika hyresmål. Efter 1968 års reform har de statliga hyresnämnderna fått åtskilliga andra uppgifter än de egentliga hyresärendena, dvs. ärenden enligt hyreslagen och hyresregleringslagen. Instansoch fullföljdsordningen är inte enhetlig för de olika ärendekategorierna. Vissa frågor kan överklagas från hyresnämnd till fastighetsdomstol och från denna vidare till hovrätt — och ibland ända upp till högsta domstolen. I andra ärenden gäller att talan mot hyresnämndens avgörande i stället skall föras direkt hos Svea hovrätt. Det har upplevts som en allvarlig brist i det nuvarande prövningssystemet att det saknas möjlighet att genom en central högsta instans få till stånd en enhetlig rättstillämpning. Inte minst gäller detta mål rörande principerna för fastställande av bruksvärdehyror. Där har skilda uppfattningar kommit till uttryck i olika avgöranden från fastighetsdomstolar. Vissa av dessa avgöranden har blivit mycket uppmärksammade och uppfattats som vägledande vid hyressättningen för andra lägenheter, något som strider mot den roll som dessa domstolar förutsattes spela när det nuvarande prövningssystemet infördes. Det nuvarande systemet med ett stort antal slutinstanser i bruksvärdemålen uppfyller alltså inte det behov av auktoritativa och vägledande avgöranden som visat sig föreligga. I utskottet råder också en samstämmig uppfattning om detta. Den utredning, hyresprocesskommittén, som framlade förslaget om inrättande av en bostadsdomstol var enhällig. Förslaget fick även under remissbehandlingen ett övervägande positivt mottagande. Avslagsyrkandet i moderatmotionen grundas främst på uppfattningen att en specialdomstol inte bör tillskapas för att handlägga tvister på det hyresrättsliga området. Vidare kritiseras propositionens förslag när det gäller begränsningen av prövningsförfarandet till två instanser. Frågan om att reformera hyresprocessen är ingalunda ny. Lagändringar har visserligen genomförts vid skilda tidpunkter, men det har visat sig bli alltmer nödvändigt att omarbeta hela regelsystemet. Jag vill i detta sammanhang bara erinra om att lagutskottet redan 1972 och 1973 behandlade fullföljdsfrågan och vid dessa tillfällen uttalade sig till förmån för en omarbetning av hyresprocessen. Systemet med ett stort antal slut instanser i vissa typer av mål, t.ex. bruksvärdemålen, är klart olämpligt, och det är nödvändigt med en ordning som bättre tillgodoser behovet av vägledande avgöranden. I bruksvärdemålen finns det i dag i stort sett lika många slutinstanser som underinstanser. Detta kan inte vara en eftersträvansvärd ordning. I motionerna 1927 och 1928 framhålls att det är ett utmärkande drag för det svenska domstolsväsendet att de allmänna domstolarnas kompetens är mycket vidsträckt. I lagutskottets betänkande framhålls då det gäller avvägningen mellan allmänna domstolar och specialdomstolar att det är en viktig princip med fast förankring i svensk rättstradition att ha specialdomstolar bara inom snävt begränsade områden. När det gäller hyrestvister kan det emellertid konstateras att sådana redan för närvarande i mycket stor omfattning handläggs utanför de allmänna domstolarnas ram, nämligen hos hyresnämnderna och hos statens hyresråd. Det är alltså inte fråga om någon principiell nyordning när man nu föreslår inrättandet av en bostadsdomstol. Herr Winberg påstod i sitt anförande att man gjorde ett principiellt avsteg 1969 när de statliga hyresnämnderna inrättades. Det är inte en riktig historieskrivning. Hyresnämnder fanns redan tidigare i kommunal regi. Det enda som skedde år 1969 var att huvudmannaskapet överfördes från kommunerna till staten. Den sammansättning som bostadsdomstolen föreslås få är i stort sett kopierad på den sammansättning som hyresrådet och för övrigt också arbetsdomstolen har. Det är förvånansvärt att man nu vill ifrågasätta lämpligheten av detta, eftersom denna ordning fungerat utan någon som helst anmärkning under mer än 32 år. Ett förverkligande av talet om att prövning av tvister av det slag som avses i propositionen bör läggas på de allmänna domstolarna är att vrida klockan tillbaka, och det skulle innebära ett underkännande av en ordning som fungerat väl i mer än 30 år. Moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna har en gemensam linje när det gäller motiveringarna till att man inte skall inrätta en bostadsdomstol. Det viktigaste motivet för deras avslagsyrkande är, såvitt jag förstår, motståndet mot och misstänkliggörandet av att partsorganisationerna på bostadsmarknaden skall vara representerade i domstolen. I moderatmotionen framhålls att större rättssäkerhet och mer betryggande garantier för medborgarinflytandet skapas genom att man har allmänna domstolar än med ett system som innebär att intresseorganisationerna, dvs. hy resgäströrelsen och fastighetsägarna, blir representerade i domstolen. I vänsterpartiet kommunisternas motion framhålls att det kan befaras att intresseledamöterna kommer att känna sig bundna av riksomfattande eller lokala överenskommelser som träffas mellan partsorganisationerna på hyresmarknaden. Hela detta resonemang motsägs emellertid av de verkliga förhållandena. I hyresrådet har, som jag nyss framhöll, under mer än 30 år partsorganisationerna varit representerade, och ingen som helst kritik har framförts med anledning av detta. Tvärtom, i vpk:s motion yrkas ju att hyresrådet skall bestå. Arbetsdomstolen, som nu verkat i 45 år, har även den representation från intresseorganisationerna, nämligen intresseorganisationerna på arbetsmarknaden. Om arbetsdomstolen har kritiserats för någonting, så inte är det för att parterna på arbetsmarknaden är representerade i domstolen. Nej, förklaringen till den något oheliga alliansen mellan moderaterna och vänsterpartiet kommunisterna i den här frågan får sökas på annat håll. Av gammal tradition har organisationerna på bostadsmarknaden haft möjlighet att delta i och få inflytande på rättstillämpningen. Det började med att de fick representation i s.k. hyrestvistnämnder redan år 1939. År 1942 fick organisationerna utse representanter i de kommunala hyresnämnderna och i den för hela landet gemensamma överinstansen — statens hyresråd. När de kommunala nämnderna år 1969 avlöstes av statliga hyresnämnder, var det inte tal om annat än att partsorganisationerna även där skulle få utse representanter. Det borde inte vara nödvändigt men bör kanske ändå framhållas i detta sammanhang att uttrycket intresseledamot självfallet inte betyder att en sådan ledamot skall känna sig bunden i sin dömande verksamhet till det intresse som han kan sägas representera. Alla ledamöter i bostadsdomstolen utövar en dömande verksamhet och skall inte uppfattas som företrädare för bestämda partsintressen, utan tvärtom som självständiga domare. De har även avlagt domared. Att trots detta ifrågasätta dessa ledamöters opartiskhet är som jag ser det en allvarlig anklagelse. Denna ordning har i 32 år fungerat i hyresrådet och i 45 år i arbetsdomstolen. Det finns ingen anledning att utgå ifrån att det skulle fungera på ett annat sätt bara därför att man nu inför bostadsdomstolen och ger den i förhållande till hyresrådet delvis utvidgade uppgifter. Intresseledamöterna är utsedda för att tillföra domstolen fackkunskap och ge domstolen en särskild förankring hos bostadsmarknadens organisationer. Herr Winberg tog upp frågan om hur pass representativa intresseorganisationerna och särskilt då hyresgästorganisationerna är — om jag inte missförstod honom. Statistiken visar, vilket herr Winberg mycket väl vet, att organisationsprocenten för det allmännyttiga beståndet i landet som helhet är 42 procent och i Storstockholm ca 41 procent. På den privata sektorn är det ca 30 procent organiserade hyresgäster i Storstockholm. Finns det, herr Winberg, någon annan organisation som är representativ för hyresgästerna, om nu inte Hyresgästernas riksförbund skulle vara tillräckligt representativt? I en centermotion ifrågasätts propositionens förslag att en av juristdomarna skall kunna bytas ut mot teknisk ledamot i mål med inslag av tekniska frågor. Som exempel på sådana mål kan nämnas bruksvärdemål, bostadssaneringsmål och tvångsförvaltningsmål. I motionen föreslås att erforderlig teknisk expertis i stället för att ingå i bostadsdomstolen som dömande ledamöter bör i första hand tillkallas genom parternas egen försorg, dvs. det tekniska kunnandet skall representeras i form av särskild sakkunnig inför domstolen. Det är ingenting nytt att en domstol har en teknisk ledamot. Sådana ledamöter finns redan i fastighetsdomstol och i vattendomstol. Samma sak gäller för övrigt även vattenöverdomstolen. Erfarenheterna från sådana ledamöters medverkan i domstolarna är positiva. Inte minst har det visat sig vara nyttigt med en meddomare, som i samarbete med de lagfarna ledamöterna kan medverka i bedömningen av materialet i målet utifrån den fackkunskap och erfarenhet han besitter. När det i den reservation som avgivits i anslutning till denna motion talas om att parterna i praktiken inte torde få tillgång till eller tillfälle att yttra sig över sådana sammanställningar och analyser av tekniskt material som teknikern kan komma att bidra med under målets handläggning och under domsöverläggningen, så är det ingenting som speciellt hänför sig till det förhållandet att man har en tekniker i domstolen. Samma resonemang kan nämligen föras när det gäller en juristdomare. Det är en stor fördel att teknisk sakkunskap är företrädd inom domstolen även under domsöverläggningen och i arbetet med att avfatta domen. Bostadsdomstolen kan, som jag redan framhållit, sammanträda i två sammansättningar, dels en större med sju ledamöter, dels en mindre med fyra ledamöter. När domstolen sammanträder med sju ledamöter, skall tre vara lagfarna och fyra intresseledamöter. När domstolen sammanträder med fyra ledamöter skall två vara lagfarna och två vara intresseledamöter. I en motion kritiseras förslaget att intresseledamöterna i den större sammansättningen skall kunna överrösta de lagfarna ledamöterna. I reservationen 4 hävdas att kravet på domstolens oväld och opartiskhet på ett bättre sätt upprätthålls om domstolens juristdomare är flera än de domare som representerar partsorganisationerna. Inte heller här innebär förslaget i propositionen något principiellt nytt eller revolutionerande. Hyresrådet har en liknande sammansättning. Även i arbetsdomstolen har man alltid haft detta slag av sammansättning, och det är väl i dag ingen som på allvar vill påstå att lekmannaledamöterna i arbetsdomstolen uppfattar sig själva som representanter för de tvistande parterna och inte som självständiga domare. Inte heller förhåller det sig så att part avhålls från att instämma en tvist till arbetsdomstolen av den anledningen att han inte är representerad i domstolen. De farhågor som motionärerna framför är ogrundade. Förslaget får också ses mot bakgrund av den ställning på bostadsoch hyresmarknaden som partsorganisationerna genom hyreslagstiftningen kommit att inta. I samma reservation framhålls vidare att bostadsdomstolen i högre grad än arbetsdomstolen och hyresrådet skulle ha att handlägga tvister av allmänt privaträttslig natur som skall prövas enligt allmän civillag. Detta påstående är tvivelaktigt för att inte rent ut säga felaktigt. Arbetsdomstolen handlägger en rad tvister av allmänt privaträttslig natur. Reservationen 5, slutligen, tar upp frågan om bevisupptagning i hyresnämnd. I reservationen yrkas bifall till motionen 1974:1926, där det hävdas att det inte är lämpligt att begränsa möjligheterna att föra muntlig bevisning vid hyresnämnderna på sätt som föreslagits i propositionen. När det gäller bevisningen i hyresnämnd vill jag först konstatera att inrättandet av bostadsdomstolen leder till att hyresnämndsförfarandet måste ändras så att formell, muntlig bevisning kan förebringas vid nämnden i alla slags ärenden. Viss bevisning kan redan nu förebringas vid hyresnämnden. Bevisupptagningsreglerna får emellertid inte i väsentlig mån minska hyresnämndsförfarandets stora fördelar i fråga om enkelhet, billighet och snabbhet. I hyresnämnden är det ofta den enskilde själv som för sin talan. Om bostadsdomstolen inte skulle ha möjlighet att ta upp ny bevisning, vilket är innebörden av reservationen, skulle det därför för den enskilde som själv för sin talan te sig stötande att förlora ett mål av formella skäl, därför att han inte lagt fram en fullständig utredning vid hyresnämnden.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

Fru talman! Jag tror att herr Gustafsson i Stockholm inledde sitt anförande med att säga ungefär som så att förslaget om inrättande av bostadsdomstol var en angelägen reform och att det föreligger ett stort behov av en överinstans; vi har ett alltför stort antal slutinstanser för närvarande. Den första delen av hans konstaterande kan jag inte hålla med om. De andra delarna, att vi har behov av en överinstans och att vi skall ha färre slutinstanser, kan jag hålla med om. Vad vi diskuterar är egentligen hur vi på bästa sätt skall utforma denna överoch slutinstans, där jag för min del inte funnit att tillräckliga skäl har anförts för att man skall gå från den generella principen att hålla samman en allmän domstolsorganisation, medan herr Gustafsson förmenar att det föreligger så speciella skäl att vi bör ha den specialdomstolsmodell som föreslås i propositionen. Jag tror att det var någon av nobelpristagarna som i ett tal i går nämnde att vi skall skapa ”rätt till alla och orätt till ingen”. Vi kanske kan vara överens om att vi båda är ute efter det men tycker att vägen dit är litet olika. Herr Gustafsson sade att den här principen inte är någonting nytt och hänvisade till hyresrådet. Till det vill jag säga att hyresrådet kom väl ändå till i samband med hyresregleringen, och hyresrådets uppgifter har i allt väsentligt gällt mål på hyresregleringens område. Jag hänvisar bara till den instruktion som finns för statens hyresråd i de frågorna. Sedan menade herr Gustafsson att jag något litet ifrågasatt representativiteten från organisationerna och herr Gustafsson nämnde siffran 42 procent. Den siffran var kanske inte den helt korrekta därför att den gällde den del av medlemmarna som bor i s.k. allmännyttiga företags hus. Om man bara går till privata hus så är motsvarande siffra 22 procent. Genomsnittet torde alltså ligga någonstans mitt emellan. Jag kan inte, herr Gustafsson, se att det är att vrida klockan tillbaka — Nr 141 att behålla den allmänna principen om ett sammanhållet domstolsvä Onsdagen den sende. Tvärtom har jag den uppfattningen att vägen har gått från spe 11 december 1974 cialdomstolar till allmänna domstolar. Jag kan peka på vattendomstolarna som haft sin egen organisation tidigare men som nu på visst sätt har — Lagförslag om kopplats ihop med tingsrätterna, och om jag inte är fel underrättad är — bostadsdomstol, avsikten att ta ytterligare steg på den vägen.

Fru talman! Herr Gustafsson i Stockholm var inte särskilt polemisk och något livligare meningsutbyte föranleder inte hans inlägg för min del — bara några kommentarer. Herr Gustafsson nämnde i sitt inlägg att det uppstått en, som han uttryckte det, ohelig allians mellan vpk och moderaterna i yrkandet om avslag på förslaget om bostadsdomstol. Det kanske inte är alldeles på det sättet. Det finns ingen som helst överenskommelse oss emellan att vi skall yrka avslag på förslaget om inrättande av bostadsdomstol, utan det har praktiskt blivit så att vi har hamnat på samma ståndpunkt. Det förekommer faktiskt här i kammaren att regeringen vinner voteringar genom att moderaterna råkar ha samma mening. Därför har vi inte sagt att det är en ohelig allians när sådant inträffar. Sedan nämnde herr Gustafsson att arbetsdomstolen är en specialdomstol och att den fungerat bra i många år. Till det har jag den kommentaren att när den inrättades var det stora demonstrationer från arbetarrörelsens sida, där man gick så långt att man sade: Om ni inrättar denna domstol svär vi att aldrig lyda den. Då var det en borgerlig regering. Sedan har det blivit en socialdemokratisk regering och man har accepterat arbetsdomstolen. Men även om man har gjort det, menar jag att vi inte helt kan jämföra arbetsdomstolen och bostadsdomstolen, därför att när man går till arbetsdomstolen är parterna oftast oense, medan när man går till bostadsdomstolen det mycket väl kan hända att man har bundit sig i en central överenskommelse och målet som går till bostadsdomstolen kanske ligger utanför denna överenskommelse. Då blir förhållandet ett annat. Herr Gustafsson hänvisade till att hyresrådet har fungerat bra i många år. Jag sade redan i mitt första inlägg att det kanske har fungerat i många år utan större anmärkningar, men det är, menar jag, inte direkt jämförligt. Betingelserna under vilka hyresrådet har arbetat — bl.a. hyresregleringen — är ju inte desamma, och därför tycker jag inte att det är helt relevant 209 att göra en sådan jämförelse.

Fru talman! Herr Winberg ville låta påskina att det skulle vara en skillnad när det gäller hyresrådets och bostadsdomstolens uppgifter. Det kan man säga att det är i dag, men hyresrådet har ju nu kvar bara en mycket liten del av hela det område som det ursprungligen hade. När hyresrådet tillskapades var bostadsbeståndet här i landet till allra största delen hyresreglerat, och då hade hyresrådet hand om alla möjliga slags tvister, bl.a. besittningsskyddstvister. Därför kan jämförelsen mycket väl göras. Jag är glad över att herr Israelsson kan hålla med om det mesta jag har sagt. När det gäller arbetsdomstolen tror jag emellertid att han har fel. Parterna är faktiskt oense då de går till arbetsdomstolen också.
Fru talman! Om jag tolkade herr Gustafsson i Stockholm rätt sade han att parterna var oense när de gick till arbetsdomstolen, och det var precis vad jag också sade i mitt inlägg nyss. När parterna går till arbetsdomstolen är de alltså oftast oense, men när de kommer att gå till den nu föreslagna bostadsdomstolen kan det förhålla sig så, att bägge parter har bundit sig genom en överenskommelse på riksplanet. Om det mål som går till bostadsdomstolen faller utanför ramen för den överenskommelsen, är situationen en annan.

Fru talman! Enighet torde råda om att nuvarande instansoch fullföljdsordning vad gäller överprövning av hyresnämnds avgörande inte är tillfredsställande. I Kungl. Maj:ts proposition nr 151 föreslås nu att man för att nå enhetlighet och enkelhet på detta område skall inrätta en bostadsdomstol, som blir sista instans i tvister som förs dit från hyresnämnd. Både i remissyttranden och i några motioner har viss kritik riktats mot förslaget om bostadsdomstol, vad gäller dels principen om specialdomstol, dels domstol med intresseledamöter, dels även att förslaget innebär ett tvåinstanssystem. En viktig princip i svensk rättstradition är — det har påpekats tidigare i debatten — att de allmänna domstolarnas kompetens är mycket vidsträckt. Specialdomstolar har införts endast för ett fåtal områden. Som utskottet framhåller, fordras det starka skäl för att man skall göra avsteg från denna princip. Dessa starka skäl har här ansetts föreligga med hänsyn till den speciella målkategori det gäller. Vad beträffar partssammansatt bostadsdomstol bör noteras — det har också framhållits tidigare i debatten — att statens hyresråd, som hittills varit slutinstans när det gäller hyresregleringslagen och bristortslagen, har denna sammansättning. Bostadsdomstolens partssammansättning kan vi alltså se som en fortsättning på hittillsvarande förhållanden med det partssammansatta statens hyresråd. Ändock finns skäl till tvekan inför sådan sammansättning i högsta — Nr 141 instans. Domstolarna skall vara obundna och tolka lagen helt objektivt. Onsdagen den Jag vill påminna om att det i propositionen understrukits att uttrycket 11 december 1974 intresseledamot självfallet inte betyder att sådan ledamot skall känna sig bunden i sin dömande verksamhet till det intresse han kan sägas = Lagförslag om representera. bostadsdomstol, Utskottet har ytterligare understrukit att intresseledamöterna skall tillm. m föra domstolen fackkunskap och ge domstolen en särskild förankring hos bostadsmarknadens parter. Intresseledamöterna skall inta ställning som självständiga domare i en kollegial domstol. Utskottet påpekar att det är viktigt att intresseledamöterna uppfattar sin uppgift på detta sätt. Jävsreglerna i rättegångsbalken kommer även att gälla ledamot i bostadsdomstolen. Mot denna bakgrund har centerpartiets ledamöter i lagutskottet anslutit sig till förslaget att införa bostadsdomstol. Det är vår förhoppning att domstolen skall fungera så att alla hyresgäster och fastighetsägare oberoende av organisationstillhörighet skall känna tilltro till domstolens opartiskhet. När det gäller tvåinstanssystemet har utskottet ansett att det föreslagna systemet ger enklare, billigare och snabbare avgöranden. Redan nu har vi tvåinstanssystem i de fall fastighetsdomstol eller hyresrådet är sista instans. Men för vissa målkategorier minskar nu antalet prövningsinstanser. När det gäller ett kvalificerat, specialiserat prövningsorgan inom ett begränsat område bör enligt utskottets uppfattning tvåinstanssystemet kunna godtas. Vi centerledamöter har — även om vi betraktar treinstanssystemet som mycket betydelsefullt — ansett oss i detta fall kunna acceptera ett avsteg från den normala ordningen. Men på en punkt, fru talman, har centerns ledamöter reserverat sig mot utskottsmajoritens ställningstagande. Det gäller förslaget att en av de lagfarna ledamöterna i bostadsdomstolen i vissa mål skall kunna ersättas av en s.k. teknisk ledamot. Enligt propositionen skall domstolen bestå förutom av lagfarna ledamöter och intresseledamöter även av en teknisk ledamot med utbildning för och erfarenhet av värderingseller byggnadsteknik. Den tekniske ledamoten skall, om ordföranden i målet så bestämmer med hänsyn till målets beskaffenhet, ersätta en av de lagfarna domarna. Det medför att i den mindre sammansättningen kommer målen i så fall att handläggas av ordföranden som är lagfaren ledamot, två intresseledamöter och den tekniska ledamoten. av propositionen hemställt om avslag på förslaget om teknisk ledamot. Motionärerna framhåller att erforderlig teknisk expertis i mål som bostadsdomstolen kan komma att få behandla bör tillkallas av parterna i målet och ej i sin egenskap av expert tillföras domstolen som dömande ledamot. I hur hög grad teknisk expertis kan komma att erfordras framgår knappast av propositionen, men arbetsunderlaget väntas inte bli tillräckligt 211 stort för att ge en heltidsarbetande tekniker full sysselsättning vid domstolen. En av de remissinstanser som torde handlagt största antalet bostadsmål, nämligen hyresnämnden i Stockholms län, ställde sig tveksam till förslaget om teknisk ledamot i bostadsdomstolen. Hyresnämnden i Stockholms län framhöll att under nämndens femåriga verksamhet hade den hittills aldrig kommit i den situationen att den saknat tillgång till erforderlig teknisk sakkunskap. Enligt hyresnämnden förefaller det betänkligt att låta en av juristdomarna ersättas av tekniker i mål som kan få prejudicerande betydelse. Nämnden fann det inte heller tillfredsställande att ordföranden ensam skall avgöra om sådant utbyte skall ske eller ej. Behovet av teknisk expertis borde enligt hyresnämnden i Stockholms län i stället lösas så att bostadsdomstolen ges rätt att anlita experter som skall biträda domstolen om ärendets beskaffenhet eller särskilda skäl föranleder det. Vi centerledamöter i utskottet har i reservationen 3 anslutit oss till synpunkterna i motionen av herrar Boo och Börjesson i Falköping samt i remissyttrandet från hyresnämnden i Stockholms län. Vi vill betona att det inte är möjligt att skilja ut renodlat tekniska frågor i den typ av mål det här gäller. Rättsliga och tekniska problem är ofta sammanflätade med varandra. Redan genom partsrepresentationen i bostadsdomstolen är de lagfarna ledamöterna i minoritet. Huvuddelen av målen torde komma att prövas i den mindre sammansättningen, alltså med fyra ledamöter. I de mål där teknisk ledamot skall ingå innebär den sammansättning som jag nyss har angivit att man bara har en lagfaren ledamot, ordföranden, två intresseledamöter och den tekniske ledamoten. Vi reservanter anser det betänkligt med en sådan sammansättning i en domstol som är sista instans. Jag vill även ta upp en annan synpunkt som talar mot förslaget om teknisk ledamot. Om den tekniske ledamoten får ställning som domare är det enligt vår mening lätt att komma i konflikt med den processuella grundsatsen att allt material som läggs till grund för domstolens bedömning av målet öppet redovisas för parterna. Risk föreligger nämligen att parterna inte får tillgång till eller tillfälle att yttra sig över exempelvis analyser av tekniskt material, som tekniske ledamoten kan komma att bidra med under målets handläggning och under domstolsöverläggningen. Rättssäkerhetsskäl talar således mot den föreslagna ordningen med teknisk ledamot. Någon risk för att bostadsdomstolen kommer att sakna möjligheter att få teknisk expertis om förslaget om teknisk ledamot avslås föreligger inte. Enligt 40 kap. 1§ rättegångsbalken har domstol vid prövning av fråga, vars bedömande kräver särskild fackkunskap, rätt att uppdra åt för skicklighet i ämnet kända personer att avge yttrande. Denna bestämmelse bör vara till fyllest för bostadsdomstolen, särskilt mot bakgrund av erfarenheten från Stockholms län. Det har här nämnts att i vissa andra domstolar, exempelvis i fastighetsdomstol, vattendomstol och vattenöverdomstol ingår teknisk leda mot. Men i dessa fall gäller det inte partssammansatta domstolar och inte heller sista instans. Det är väl ingen tvekan om att juristerna är de som är bäst skickade att tolka lagen. Vi kan inte som ledamöter i domstolarna få utrymme för de olika experter vilkas synpunkter kan behövas vid handläggningen av ett mål. Vi reservanter anser det vara lämpligast att bostadsdomstolen liksom de flesta övriga domstolar inhämtar synpunkter från de utomstående experter som kan erfordras. Fru talman! Jag yrkar bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen 3 av herr Svanström m.fl. När det gäller övriga punkter i betänkandet yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Vi har från vårt parti reserverat oss mot inrättande av bostadsdomstol som specialdomstol. Vi menar att tvister av detta slag bör handläggas vid de allmänna domstolarna. Om nu likväl riksdagen skulle besluta om inrättande av bostadsdomstol vidhåller vi kravet i reservationen 5 beträffande bevisupptagning i hyresnämnd. Jag måste erkänna att jag är mycket kritisk mot förslagets utformning av förfarandet både vad gäller förfarandet i hyresnämnd och i bostadsdomstolen. Lagrådet har inte granskat förslaget till lag om bostadsdomstol. Förslaget vittnar om denna brist. Just ett förslag av denna typ med juridiskt-tekniska frågor, vilka kommer att bli avgörande för om bostadsdomstolen över huvud taget kommer att kunna fungera, borde ha gått till lagrådsgranskning. Jag har under den korta tid jag haft förmånen att delta i riksdagsarbetet redan flera gånger efterlyst lagrådsgranskning. Nu börjar jag verkligen bli nyfiken på orsakerna till underlåtenheten. När vi nu har statsrådet Lidbom här i kammaren vill jag därför passa på tillfället och fråga honom: Varför har inte just detta förslag om bostadsdomstol blivit sänt till lagrådet för granskning? Ett avgörande skäl för inrättande av bostadsdomstol har i propositionen uppgivits vara önskan att få en enhetlig rättstillämpning inom området. En enda domstol som överinstans för hela landet skulle verka rättsskapande och rättsledande. En absolut förutsättning för att en domstol, gemensam för hela landet, skall kunna verka som prejudikatdomstol är emellertid att den inte blir överhopad med arbete som sakprövningsdomstol. Och den risken är stor med reglernas nuvarande utformning. Det gäller här ett tvåinstanssystem till skillnad från våra allmänna domstolars treinstanssystem. Hyresnämnder till ett stort antal över hela landet skall utgöra första instans, och bostadsdomstolen, antagligen i Stockholm, andra instans. Om bostadsdomstolen skall kunna ägna sina krafter åt principiella ställningstaganden måste bevisprövningen i de enskilda målen begränsas. Man måste ha en vid möjlighet till bevisprövning i hyresnämnderna och en betydligt mer begränsad i bostadsdomstolen. Så skall det emellertid inte vara enligt förslaget. Muntlig bevisning skall tas upp i hyresnämnderna endast om förhöret anses erforderligt för utredningen, heter det i 19 a §. Det är exakt detsamma som man i 23§ föreslagit skall gälla för bevisupptagning i bostadsdomstolen. Om nu hyresnämnd avvisar muntlig bevisning därför att man inte anser den erforderlig, kan part överklaga för att få denna bevisning prövad. Begränsningen att föra bevisning i hyresnämnd kan leda till ett stort antal överklaganden. Om bostadsdomstolen anser den muntliga bevisningen ”erforderlig för utredningen”, får den så ta upp bevisning som inte förts vid hyresnämnd. Sådan bevisning blir alltså prövad endast av en instans. Hela denna konstruktion, fru talman, med samma begränsning av bevisprövningen i båda instanserna är tekniskt felaktig, om man vill skapa en prejudikatinstans som andra instans. Man kan råda bot på detta på två sätt — antingen genom att vidga möjligheten att ta upp bevisning i hyresnämnderna eller genom att ytterligare skärpa förutsättningarna för bevisprövning i bostadsdomstolen. Då redan kravet att den muntliga bevisningen skall anses erforderlig är strängt, har vi ansett det riktigast att föreslå en vidgning av möjligheten att ta upp bevisning i hyresnämnderna.

Denna paragraf begränsar möjligheten att föra in ny bevisning i överrätt. Man skall ju alltid koppla ihop frågan om bevisning med kostnaderna för att processa. För rättegång vid allmän domstol gäller att den part som förlorar skall betala motpartens kostnader. Enligt föreliggande förslag skall kostnaderna både vid hyresnämnd och vid bostadsdomstol kvittas, dvs. vardera parten skall bära sin kostnad. Meningen med att parterna vid de allmänna domstolarna löper en kostnadsrisk är att parterna skall bli försiktiga med att processa, med att föra bevisning och med att överklaga. Nu skall rättshjälpslagen enligt förslaget bli tillämplig även på rättegång vid hyresnämnd och bostadsdomstol. Detta gör att part, på vilken rättshjälpslagen är tillämplig, inte kommer att stå någon kostnadsrisk i detta förfarande, varken för egen del eller för motpartens del. Låt mig till sist sammanfatta vad jag har sagt. Man har alltså infört möjlighet att föra muntlig bevisning både vid hyresnämnderna och vid bostadsdomstolen. Samma begränsningar skall gälla för båda instanserna, vilket kan innebära att tyngdpunkten i processen faller på bostadsdomstolen. Någon risk att få betala kostnader av egna medel kommer inte att finnas för många parter. En sådan risk brukar annars anses motverka processlystnad, i synnerhet i högre instans. Även regeln om kvittning av kostnader kan alltså medverka till att antalet mål vid bostadsdomstolen blir stort. Fru talman! Jag ställer i dag inte något speciellt yrkande om andra kostnadsregler, utan yrkar endast bifall till reservationen 5.

Fru talman! Herr Olsson i Sundsvall tog upp frågan om den tekniske ledamoten i fastighetsdomstolen. Jag har redan argumenterat för den saken. Jag vill bara påminna herr Olsson i Sundsvall om att sådana tekniska ledamöter finns i flera andra domstolar — som jag också räknade upp. Låt mig vidare påminna om att denna kammare så sent som förra veckan enhälligt biföll justitieutskottets betänkande 1974:34, som gällde proposition 1974:144, där en reform av samma innehåll föreslogs. Enligt det förslaget skall hovrätt ha särskild sammansättning vid handläggning av mål som fullföljs från fastighetsdomstol. Detta förslag, som alltså antogs enhälligt av kammaren, innebär att i sådana mål en teknisk ledamot skall ingå i stället för en av de lagfarna ledamöterna. Herr Olsson i Sundsvall tog också upp argumentet, att det kan tänkas att parterna i praktiken inte skulle få tillgång till eller tillfälle att yttra sig över sammanställningar och analyser av tekniskt material, som den tekniske ledamoten skulle kunna bidra med under målets handläggning och under domsöverläggning. Jag vill här endast framhålla att skulle det vara på det sättet, att en tekniker under domstolsöverläggning tog upp sådant material — sammanställningar och analyser — skulle detta strida mot bestämmelserna i rättegångsbalken om att domstol har att redovisa allt material som den grundar sin dom på för parterna.

Fru talman! Herr Gustafsson i Stockholm återkom till frågan om teknisk ledamot.

Varför skall den tekniske experten då inte inta samma ställning i bostadsdomstolen som det nu enhälligt föreslås att vederbörande skall inta i hyresnämnderna?

Såvitt jag vet är ingen annan av de domstolar som har teknisk ledamot sista instans, och inte heller är någon av dessa domstolar partssammansatt. Dessa skillnader är några av motiven för den reservation vi centerpartister har avgivit.

Fru talman! Det var ett bra beslut som den svenska regeringen fattade i fjol, då Sverige erkände även Demokratiska folkrepubliken Korea. Detta beslut var helt i linje med en alliansfri utrikespolitik. Tidigare hade Sverige endast diplomatiska förbindelser med USA:s marionettregering i Sydkorea. Vi i vänsterpartiet kommunisterna känner givetvis tillfredsställelse över detta beslut, då vår riksdagsgrupp under en följd av år i motioner i denna riksdag ställt kravet om ett erkännande av Demokratiska folk Nr 141 republiken Korea. Onsdagen den Men Koreafrågan är inte löst för Sveriges del i och med detta beslut. — 11 december 1974 Sverige är medlem av Förenta nationerna. Under hägnet av FN:s beskydd håller fortfarande USA truppstyrkor i södra Korea. Dessa trupper bär Bortdragande av FN:s emblem. Vidare ingår Sverige tillsammans med Schweiz å ena sidan främmande trupper och Polen och Tjeckoslovakien å andra sidan i FN:s neutrala övervakur Korea ningskommission i Korea. Då USA-imperialismen söker fotfäste i andra länder för rent kolonial expansion, kan det ske på olika sätt — i vissa fall genom rena krigshandlingar och överfall. USA har till sitt förfogande bl.a. den effektiva spioneriorganisationen CIA, som uppträder litet varstans där det gäller att få till stånd kupper mot progressiva regeringar eller för ett fortsatt folkförtryck. Exemplen härpå är många och ligger bevisligen även nära i tiden. Då det på sin tid gällde att få ett säkert fotfäste i Asien var vapenmakt och krigshandlingar den enda utvägen och metoden för USA. Efter krigsslutet år 1945 hade folket i Nordkorea börjat bygga sitt socialistiska samhälle. År 1949 hade Folkrepubliken Kina utropats och de amerikanska ockupanterna kastats i havet. Men de asiatiska folkens framtidsplaner skulle stäckas. Detta gick inte för sig på annat sätt än genom krig och överfall. Det gällde för USA att inte vänta för länge. I juni 1950 utlöste USA Koreakriget. Man misslyckades dock i sitt angreppskrig, tvingades att retirera och slutligen att acceptera ett vapenstillestånd. Norra Korea liksom Kinas omfattande territorium var förlorade för USA imperialismen såsom koloniala områden för utplundring. Att USA efter nederlaget i Korea öppnade krig i Vietnam är ett understrykande av USA som kolonialmakt och dess verkliga uppsåt. I södra Korea lyckades dock USA behålla sitt inflytande med hjälp av FN. Där har funnits stora amerikanska truppstyrkor. Den sydkoreanska armén — en av världens största — är utrustad med amerikansk stridsmaterial. Den står under högsta befäl av USA-militär, och den är utbildad av amerikansk expertis. Självklart var den väl skickad att användas i det krig som USA förde mot folken i Indokina. Så sent som år 1971 tvingades 50 000 sydkoreaner att delta på USA:s sida i striderna i Vietnam och Cambodja. För detta deltagande erhöll marionettregeringen i södra Korea 150 miljoner dollar årligen under 1960 talet och början av 1970-talet. De amerikanska trupperna i södra Korea uppgår nu till 38 000 man. De har varit större till antalet, men liksom i Sydvietnam kompenserar USA bortfallet med en intensifierad träning och utbildning av den sydkoreanska armén. Det materiella biståndet till armén utökas också kraftigt. USA imperialismens militära förtryck och ekonomiska utsugning kännetecknas bl.a. av att USA-kapitalet direkt kan ingripa i och kontrollera Sydkoreas ekonomi. Lagarna tillåter hundraprocentigt utländskt ägande av kapital och utländsk ledning av bolag i södra Korea. Som i alla stater 219 med liknande koloniala förhållanden står en liten grupp av korrumperade samarbetsmän helt till kolonialmaktens förfogande. Inhemska kapitalägare får fördelar av det s.k. biståndet från USA under det att den stora massan av sydkoreaner lever en icke människovärdig tillvaro. Den sydkoreanska regeringen är en marionettregering. I landet råder militärfascistisk diktatur. Folkets kamp mot förtrycket pågår ständigt. Den blossar upp då och då med verklig styrka. Någon mera framträdande plats i svenska massmedia ges inte denna kamp. Den notiseras på sin höjd någon gång. Och ändå är denna folkets kamp mot förtryckarregimen mycket utbredd. Den förs av arbetare, studenter, intellektuella, religiösa och människor ur alla samhällsklasser. Vad man kräver är en demokratisering av samhället, en fredlig återförening av sitt fädernesland och ett avskaffande av det militärfascistiska styret. En förutsättning härför är att de främmande trupperna lämnar södra Korea. Folkets kamp i södra Korea visar med all önskvärd tydlighet att inget aldrig så hårt fascistiskt förtryck kan bryta folkets motståndsvilja. Marionettregeringen kan sitta kvar och utöva sitt folkförtryck tack vare att USA-trupperna håller södra Korea ockuperat. Dessa utländska trupper går fortfarande under beteckningen ”FN-styrkor”. Förhållandena i södra Korea torde inte vara främmande för vare sig utrikesutskottet eller regeringen. Utrikesutskottets motivering för avslag på vänsterpartiet kommunisternas motion nr 62, att regeringen i FN verkar för alla främmande truppers bortdragande ur Korea, verkar därför minst sagt underlig. Det är ett benhårt fasthållande vid den uppfattning utskottet tidigare intagit till vpk-motioner i samma fråga.

Utrikesutskottet sätter alltså sin fulla tillit till att marionettregeringen i södra Korea skall begära att USA-trupperna skall försvinna. Är ändå inte denna förlitan från utrikesutskottet rätt ljusblå? Inte kan en regering som styrs av en kolonialmakt kräva att samma makt skall lämna landet. Därmed skulle hela underlaget för marionettregeringens existens försvinna. Det är helt enkelt otroligt att en sådan begäran skulle ställas från regeringen i Sydkorea. USA-trupperna i södra Korea är fortfarande en krigsrisk. De är också orsaken till den stora osäkerhet som råder på den koreanska halvön och framför allt i södra Korea. Framhävandet av USA-truppernas fredsgärning är lika falsk som inskriptionen på statyn över Gustav III på Skeppsbron i Stockholm. Inskriptionen på denna staty ”Fredens återställare” över en kung som ordnade överfallskrig är inte med sanningen överensstämmande. Inskriptionen skulle i stället ha varit ”Krigets anstiftare”.

Marionettregeringen i Sydkorea tvingades — Bortdragande av således år 1972 att inleda samtal med Demokratiska folkrepubliken Korea — främmande trupper dylika samtal hade regeringen i Nordkorea ställt år efter år alltsedan vapenstilleståndet år 1953. Men regeringen i Sydkorea hade icke accep terat. I en kommuniké från samtalen i juli 1972 sägs bl.a. att några av prin ciperna för landets återförening är att denna skall ske oberoende, utan inblandning utifrån, samt med fredliga medel. Principerna i denna kommuniké går igen i det uttalande som parterna efter kompromisser kunde enas om i FN i november 1973, som generalförsamlingen då antog och som utrikesutskottet hänvisar till i sitt betänkande. Men allt kan ju saboteras om inte viljan finns. USA blandar sig i Koreas inre angelägenheter. Sydkoreanerna tvingas delta i USA:s krigföring och de förhindras genom militärt förtryck att själva kontrollera sin ekonomi. Detta strider mot principerna i FN-uttalandet. Härtill bedriver USA-regimen tillsammans med regimen i Sydkorea en aggressionspolitik gentemot Demokratiska folkrepubliken Korea med bl.a. upprepade kränkningar av nordkoreanskt område. I detta sammanhang bara några av de mest uppmärksammade fallen: Spionbåten Pueblo år 1968, spionplanet EC 121 år 1969, spionskeppet 1-2 år 1970. Dessa kränkningar har fortsatt och pågår alltjämt. Även detta strider mot vad som sägs i FN-uttalandet om ”fredliga medel”. Sedan hör det till saken att marionettregeringen i Sydkorea visat att den inte menar allvar med dessa samtal. Därför sände den koreanska riksdagen —- Demokratiska folkrepubliken Koreas högsta folkförsamling —- ett brev till den amerikanska kongressen med förslag om direkta förhandlingar mellan Korea och USA för ett fredsavtal, som skulle bringa ur världen riskerna för en ny militär konfrontation mellan den koreanska nationens halvor. Under senaste åren har endast vapenstillestånd gällt. USA har inte behagat svara på det brev man erhöll. USA dominerar dock inte som tidigare i FN. Förhållandena har förändrats till nackdel för USA. Andra röster hörs både i Asien och i Afrika. Dessa röster ljuder inte med i den USA dominerade orkestern. Tidigare kunde USA utan betänkande instämma i att generalförsamlingen skulle behandla frågan om borttagandet av USA-trupperna från Sydkorea. Man var nämligen säker på en majoritet för att få behålla ockupationsstyrkorna där. Under USA:s mäktiga tryck har dess mening under åren kunnat genomdrivas i generalförsamlingen. Man har helt litat på majoriteten av nationer i FN. Så är dock inte fallet längre. Nu framskymtar en annan mening, nämligen den att frågan om ockupationstruppernas bortdragande från Sydkorea inte längre skall avgöras 221 av generalförsamlingen utan att frågan skall överföras till säkerhetsrådets begränsade krets. Här kan USA använda sin vetorätt och på så sätt permanent hålla Sydkorea ockuperat.

Detta står angivet i utrikesdepartementets pressmeddelande av den 3 i denna månad. I frågan om bortdragandet av USA-trupperna från Sydkorea hyser alltså Sveriges regering samma uppfattning som USA. Säkerhetsrådet skall avgöra, och där har USA vetorätt. USA kan alltså även i fortsättningen hålla Sydkorea ockuperat. Men frågan om de amerikanska ockupationstrupperna i Sydkorea under FN-flagg har under de senaste dagarna fått en annan aspekt. Enligt uppgift gör USA nu gällande att antalet amerikanska trupper under FN-kommando endast uppgår till några hundra man. De nästan 38 000 amerikanska soldater som är stationerade i södra Korea är där, säger USA, i kraft av den s.k. ömsesidiga försvarspakten mellan Republiken Korea och USA, alltså mellan marionettregeringen i Sydkorea och USA. Hur kan USA tala på detta sätt? Den enda förklaringen är att USA undan för undan får allt svårare att inför världens folk rättfärdiga närvaron av ockupationstrupperna i Sydkorea. USA har gjort upp med marionettregeringen i Sydkorea att de amerikanska trupperna skall vara kvar, oavsett vad Förenta nationerna kommer att ta för ställning. Vad som har hänt i Sydvietnam är USA inställt på att upprepa även i Sydkorea, tycks det. Att den ena stunden kalla de amerikanska trupperna för FN-styrkor, då det är mest tjänligt för USA:s syften, men att — då detta är otjänligt för de egna syftena — säga att samma trupper inte är FN-styrkor inger givetvis inte något som helst förtroende. De amerikanska trupperna i Sydkorea har hela tiden uppträtt som FN styrkor. Den meningen har alltid hävdats att de inte kan lämna södra Korea, eftersom de är där i kraft av beslut i Förenta nationerna. Att helt plötsligt påstå att de inte längre är FN-styrkor är därför politisk svindel. Men vad som kan gå för sig i andra delar av världen kanske kan tillämpas även i södra Korea. Det var givetvis en framgång då FN:s generalförsamling i fjol upplöste Förenta nationernas kommission för förening och återupprättande av Korea. Denna institution var helt enkelt ett verktyg för inblandning i Koreas inre angelägenheter. Det var också en framgång att USA:s och Sydkoreas förslag om ett samtidigt inträde i FN av norra och södra Korea inte vann gehör i FN. Syftet var nämligen att för all framtid permanenta delningen av Korea. En framgång var även att FN uttalade sitt stöd för de tre principerna Nr 141 för nationell återförening: oberoende, fredlig återförening och övergri Onsdagen den pande nationell enighet. Detta skapade en gynnsammare situation för 11 december 1974 att förverkliga det koreanska folkets mål, återföreningen. Utvecklingen under det gångna året har dock visat svårigheterna som = Bortdragande av föreligger för en självständig och fredlig återförening av Korea genom främmande trupper en dialog mellan norr och söder, så länge som Förenta staternas trupper ur Korea under FN:s flagga finns kvar i södra Korea. Ett 35-tal stater är nu klara med sitt ställningstagande i denna fråga. Det är inte längre så att — enligt utskottets beteckning — öststaterna står ensamma i denna fråga. Allt talar för att detta antal stater kommer att stiga undan för undan allteftersom fredskrafterna blir starkare i världen. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionen 62 av herr Hermansson m.fl.

Fru talman! Herr Göransson sade att han kunde skriva under en hel del av det jag framförde i mitt inledningsanförande men att andra delar var överslag för den ena partens intressen. Ja, det är så med vänsterpartiet kommunisterna att vi måste ta ställning för fredsintressena, och de re presenteras i det här fallet av Nordkoreas folk och även av folket i Syd Nr 141 korea. Men i Sydkorea finns en marionettregering, vilket herr Göransson Onsdagen den icke vederlade. Det är ingen överdrift utan ett faktum när jag säger att = 1] december 1974 den regeringen styrs från USA. Tidigare motiveringar från utrikesutskottet mot ett erkännande av De = Bortdragande av mokratiska folkrepubliken Korea var att det fanns FN-trupper i Korea främmande trupper och att Sverige deltog i FN:s neutrala övervakningskommission. År efter — ur Korea år återkom utrikesutskottet med samma motivering mot ett svenskt erkännande som svar på våra motioner. Men det svenska erkännandet kom långt om länge. Den motivering som utrikesutskottet hade haft år efter år mot ett erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea visade sig inte vara så tungt vägande som man hade velat göra gällande. Varför, herr Göransson, stödja USA och överföra frågan om FN-styrkorna till säkerhetsrådet, när man är mycket väl medveten om att i detta säkerhetsråd har USA vetorätt och kommer att använda denna för att behålla sina ockupationstrupper i södra Korea? Varför inte stödja den part i målet, Demokratiska folkrepubliken Korea, som år efter år har ställt frågan om den dialog som herr Göransson här talar om mellan syd och nord om en fredlig återförening av de båda delarna av Koreahalvön? Regeringen i Nordkorea har ju menat allvar med sin inställning. Det kan man däremot inte säga om regeringen i Sydkorea, som år efter år har bekämpat linjen om en dialog mellan de båda regeringarna och aldrig har haft ett förslag att ställa. Först under senare tid, på grund av alla dessa nationer i Asien och Afrika som kräver en annan tingens ordning, har man måst ta ställning till frågan på ett annat sätt än tidigare. De fredliga krafterna i världen är de enda som kan tvinga fram en fredlig lösning av Koreafrågan, och det är i detta sammanhang som Sverige kan spela en väsentlig roll. Jag tror knappast att den bästa vägen är att vid varje tillfälle ställa upp vid USA:s sida i FN. I den omröstning som gjordes i FN för några dagar sedan om bortdragandet av USA-trupperna förekom två förslag i första utskottet — det är riktigt. Enligt officiellt material blev resultatet av utskottets behandling att det av Sydkoreas vänner — alltså av USA — framlagda resolutionsförslaget antogs, medan nordsidans utkast förkastades med knapp marginal. Man har ju ändå kommit så långt att ett stort antal nationer numera börjat hota USA:s hegemoni i denna fråga i Förenta nationernas generalförsamling. I omröstningen stödde Sverige icke den regim som väckt frågan om dialogen utan ställde sig på samma sida som USA -— de s.k. Sydkoreas vänner som alltid har bekämpat förslaget om dialogen. Det finns flera frågor i det här sammanhanget som man kan ställa sig litet främmande inför. I FN:s generalförsamling nyligen, när det gällde det s.k. allmänna resolutionsförslaget rörande situationen i Sydafrika, som antogs med 90 röster mot 13 och 15 nedlagda, röstade Sverige tillsammans med USA och EG-länderna mot resolutionen. I församlingens fjärde utskott befann sig Sverige bland 17 länder som nedlade sina röster 225 när det gällde stärkandet av sanktionerna mot Sydkorea. Så kunde vi fortsätta i fall efter fall. Och ändå är ju Sveriges anseende många gånger gott ute i världen när det gäller kampen för freden. Men när det gäller frågan om USA har man fortfarande inte gjort sig helt fri från den ställning man intog under det kalla krigets dagar.

Fru talman! Vi kan inte göra någonting åt att stormakterna har beslutat som de gjort i FN. Nej, det är riktigt. Men vårt handlande behöver ju inte vägledas av en viss stormakt. USA behöver ju inte alltid framstå som det land som har de bästa värderingarna, i synnerhet inte för ett land som Sverige. Vår regeringschef har vid flera tillfällen enligt mitt förmenande uppträtt på ett alldeles utmärkt sätt när det gällt dylika frågor. Och jag anser att i en fråga som denna skulle Sverige också kunna handla mer rakryggat än man gjort. Framför allt när det gäller Korea har Sveriges ställningstagande varit influerat av USA:s värderingar. Detta har inte endast gällt regeringen, det har också gällt massmedia och skolan. Man kan med fullt fog tala om USA-indoktrinering. Flera exempel finns att anföra i det sammanhanget, men jag skall bara ta ett ur Göran Palms bok Indoktrineringen i Sverige. Exemplet finns på s. 52 och handlar om ett svenskt skol-TV program, betitlat Vår egen tids historia. Så kan det faktiskt skrivas i svenska läroböcker och framföras i svenska TV-program: ”Sedan kommunisterna vunnit makten i Kina, blev Korea deras nästa mål. Den 25 juni 1950 ryckte plötsligt starka nordkoreanska truppstyrkor över gränsen till Sydkorea. Anfallet kom fullständigt överraskande både för västmakterna och för regeringen i Sydkorea. President Truman handlade snabbt och beslutsamt.” Vidare: ”Sedan Kinas försök att vinna Korea misslyckats, har de riktat sina framstötar åt andra håll, mot Tibet och Indien. I Vietnam har kommunisternas framstötar lett till öppet krig och Amerika har där — liksom i Korea — inte dragit sig för att sätta hårt mot hårt.” Jag skall dra en tystnadens slöja över de tre namn som svarade för detta skolprogram. Jag ville bara nämna detta när herr Göransson talade om att jag överdriver i fråga om den ena parten. Det här är ingen överdrift när det gäller Sverige.

Fru talman! Jag har i motionen 1932 redovisat svårigheterna för vissa mindre arbetsgivare att enligt gällande bestämmelser ingiva arbetsgivaruppgift före januari månads utgång. Om man inte lämnar in arbetsgivaruppgiften i tid, riskerar man att bli påförd en förseningsavgift på 50-300 kronor. Många upprättar — kanske ibland av misstag men som regel på grund av att de inte behärskar tekniken — sin arbetsgivaruppgift i samband med inkomstdeklarationen för året, och vid det tillfället utnyttjar de flesta kvalificerat biträde.

Det där upplever småföretagarna som ren förföljelse och kitslighet från skattemyndigheternas sida. Och det är ju egentligen synd, för såvitt jag kan bedöma uppkommer ingen som helst olägenhet för lokala skattemyndigheten genom att den här arbetsgivaruppgiften inte kommer in förrän omkring den 15 februari. Utskottet säger att det borde inte vara så svårt med detta därför att underlaget till arbetsgivaruppgiften finns redan den 31 januari. Det är naturligtvis riktigt. Kontrolluppgiften finns alltså den 31 januari, men därmed är inte sagt att det är så lätt att upprätta arbetsgivaruppgiften för den som inte är väl insatt i vad som krävs härvidlag. I sammanhanget kan det förtjäna påpekas att som regel har alla större arbetsgivare anstånd med inlämnande av arbetsgivaruppgiften just därför att det krävs rätt mycket arbete för att upprätta den. Låt mig bara ge några exempel på vad man har att iaktta utöver att man skall ha tillgång till kontrolluppgiften. För det första måste man veta att för ifyllandet av arbetsgivaruppgiften gäller vissa speciella regler om arbetsgivaren i fråga har hemmavarande barn som arbetar i verksamheten. För det andra räcker det inte med att som på kontrolluppgiften sätta ett kryss för vilken form av naturaförmåner vederbörande har, utan arbetsgivaren skall räkna ut vilket belopp naturaförmånerna för året uppgår till med hjälp av vissa tabeller. För det tredje skall arbetsgivaren räkna ut vilket timantal vederbörande har arbetat i verksamheten, något som heller inte behöver framgå av kontrolluppgiften. För det fjärde slutligen skall arbetsgivaren göra en förutsägelse om huruvida verksamheten beräknas öka eller minska under kommande verksamhetsår. Dessa saker plus att blanketten är uppställd på ett sätt som kanske inte gör den så lättillgänglig för den i dylika blanketter mindre bevandrade gör att de flesta småföretagare lägger undan blanketten och säger: Den där arbetsgivaruppgiften får den som hjälper mig med deklarationen upprätta. Detta torde, enligt vad jag har funnit, vara regel. Av vad jag anfört borde det klart framgå att arbetsgivaren är i behov av biträde av någon som verkligen behärskar skattetekniken och tekniken att upprätta dessa arbetsgivaruppgifter på rätt sätt. En riktigt ifylld blankett besparar ju lokala skattemyndigheten mycket arbete och är vidare en förutsättning för att man skall få en riktig debitering av arbetsgivaravgifterna. Dessa är ju nu så pass höga att det är angeläget att man inte minst av den anledningen får blanketterna riktigt ifyllda. Annars uppkommer lätt stora överskott — med återbetalningar ett kommande år som följd — eller stora kvarskatteavgifter om man betalar in för litet. Jag tycker också det kan vara anledning att påpeka att det finns en direkt parallell på ett annat område, nämligen när det gäller avgivandet av momsdeklarationen. Den skall också normalt vara upprättad den 31 januari för den aktuella perioden, men de mindre företagare som bara behöver upprätta momsdeklaration en gång om året har generellt anstånd till den 15 februari med inlämnandet — dvs. de kan avlämna momsdeklarationen samtidigt som de insänder sin allmänna självdeklaration. Utskottet har i sin skrivning varit positivt inställt till motionskravet men finner det trots detta inte motiverat att för närvarande biträda yrkandet om utredning och ändrade bestämmelser. Utskottet anför också att man finner det kunna vara svårt att göra en lämplig avgränsning av vilken kategori som skulle få det här anståndet. För min del är jag inte främmande för att anståndet egentligen utan olägenhet skulle kunna medges alla arbetsgivare, eftersom det redan — som jag tidigare sagt — är så att de flesta större arbetsgivare regelmässigt begär och får anstånd med inlämnandet av arbetsgivaruppgiften. Och om man vill avgränsa en viss grupp bör det vara tämligen enkelt. Jag har i min motion föreslagit att man kan tänka sig att de arbetsgivare vilkas sammanlagda lönesumma inte överstiger tio basbelopp, dvs. för närvarande 90 000 kronor, kan vänta med att lämna in sin arbetsgivaruppgift till det tillfälle då de avger sin självdeklaration. I reservationen 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 37 har utskottets centeroch moderatledamöter med anledning av min motion förordat en översyn av här berörda bestämmelser. Med hänvisning till vad jag här anfört ber jag därför, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 2 i nämnda betänkande.
Fru talman! Till förevarande utskottsbetänkande har det också fogats en reservation nr 1, som gäller förslaget i propositionen 138 att ändra en avdragsgill ränta på kvarskatt och arbetsgivaravgift till en icke avdragsgill avgift. Denna reservation är en direkt parallell till gårdagens moderatreservation till skatteutskottets betänkande, men då den reservationen dess värre föll vid voteringen är reservationen 1 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 37 inaktuell. Det måste ju gälla samma bestämmelser i skatteuppbörd och uppbörd av socialförsäkringsavgifter. Därför kan vi lämna den reservationen åt sitt öde just nu. I övrigt vill jag bara instämma i vad herr Torwald här anfört om reservationen 2, som även jag yrkar bifall till.

Fru talman! Eftersom herr Ringaby inte yrkade bifall till reservationen I kan jag nöja mig med att i det sammanhanget yrka bifall till utskottets hemställan. Vad beträffar reservationen 2 av centerpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet har herr Torwald framför allt tryckt på de olägenheter som kan föreligga för mindre företagare genom att uppgifter rörande arbetsgivaravgiften skall vara ingiven redan den 31 januari, medan självdeklaration skall vara inlämnad först den 15 februari. Herr Torwald menade att den ordningen bör ändras så att uppgift om arbetsgivaravgiften kan lämnas samtidigt med självdeklarationen. Jag kan emellertid inte hålla med om att det är så besvärligt för företagarna som herr Torwald sade. Jag vill peka på att särskild avgift under 100 kronor inte kommer att uttas. Detta innebär i praktiken att kvarstående arbetsgivaravgifter under 1 700 kronor inte kommer att drabbas av avgift. Motsvarande gräns i skatteutskottet var 900 kronor. Den högre gränsen är föranledd av att det tidigare inte har funnits någon påföljd för försenad inbetalning, och reglerna har därför i avvaktan på hur de utfaller i prak = Nr 141 tiken utformats med denna rätt stora försiktighet. Onsdagen den Man bör också komma ihåg att det kommer att finnas möjligheter — 1] december 1974 för riksförsäkringsverket — eller efter besvär försäkringsdomstolen — att sätta ned den särskilda avgiften när synnerliga skäl härtill föreligger. Debitering och Och sådana särskilda svårigheter att rätt beräkna arbetsgivaravgiften anses — uppbörd av föreligga bl.a. för mindre företagare. arbetsgivaravgifter, Jag skulle också vilja poängtera att det finns mycket goda möjligheter — m.m. att göra fyllnadsinbetalning före den 30 april året efter utgiftsåret för att undgå särskild avgift. Jag skall gärna erkänna att utskottet haft en viss förståelse för att olägenheter kan uppkomma med den nuvarande ordningen. Men jag tror att dessa besvärligheter i många fall skulle kunna avhjälpas genom att företagaren i stället färdigställde självdeklarationen redan i januari, samtidigt med arbetsgivaruppgiften och kontrolluppgifterna. Då invänder kanske herr Torwald att det många gånger kan vara mycket svårt att göra det, men jag förmodar att man i varje fall har det underlag som erfordras för att beräkna arbetsgivaravgiften. Kontrolluppgifterna måste ju lämnas till arbetstagarna före januari månads utgång. Herr Torwald säger att ett bifall till motionsyrkandet inte skulle innebära några besvärligheter för skattemyndigheterna. Men det finns fastlagda rutiner också för arbetet hos lokal skattemyndighet, länsstyrelse och riksförsäkringsverket, och även personalresurserna och de tekniska resurserna är avpassade efter hur man efterhand genomför de olika arbetsmomenten med arbetsgivaravgifter och självdeklarationer. Bland annat är man på länsstyrelserna angelägen att klara av den del av arbetsgivaravgifterna som debiteras direkt på skattsedeln, dvs. i princip avgifter under 1 000 kronor — de hänför sig ofta just till småföretagarna och utgör ca 80 000 per år — innan den stora ruschen med självdeklarationer tar sin början. Nu kommer nya rutiner beträffande ADB-verksamheten avseende debitering och uppbörd av arbetsgivaravgifter att införas fr.o.m. den 1 januari 1975 i och med att denna verksamhet övergår från riksförsäkringsverket till riksskatteverket och länsstyrelserna. Utskottet har därför ansett det lämpligt att avvakta resultatet av omläggningen innan man begär ändringar av de fastställda rutinerna. Vi har också ansett att en sådan avgränsning som herr Torwald föreslagit i sin motion skulle bli ganska besvärlig från administrativ synpunkt. Det är också en anledning till att utskottsmajoriteten inte tillstyrkt motionsyrkandet. Jag skall, fru talman, nöja mig med detta och ber att få yrka avslag även på den reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse över utskottets talesmans i princip positiva inställning när det gäller att lösa dessa problem så rationellt som möjligt. Han säger att särskild avgift under 100 231 kronor inte kommer att tas ut. Det är nog riktigt att det blir så efter de ändringar som nu kommer att träda i kraft. Men det tråkiga är att de företag detta gäller inte själva kan avgöra huruvida de överskrider den gränsen eller inte. En sådan befrielse innebär att de skall räkna ut hur mycket den kvarstående avgiften uppgår till och därefter om 5 procent av detta belopp är mer eller mindre än 100 kronor. Är det då mindre än 100 kronor inträder avgiftsbefrielse. Det är omöjligt för dem att räkna ut detta. Det vore mycket enklare för dem, om de visste att därest den sammanlagda lönesumman inte överstiger ett visst belopp så behöver arbetsgivaruppgiften inte lämnas förrän den 15 februari. Jag som i mer än 20 år har sysslat med att hjälpa småföretagare med deklarationer kan försäkra att de praktiskt taget aldrig har möjlighet att upprätta självdeklaration före den 1 februari — de skall själva ha kontrolluppgifter, exempelvis från jordbrukets föreningsrörelse och från andra leverantörer, uppgifter från banker osv. Man kommer därför en bra bit in i februari innan man kan börja med detta arbete. Detta gör att man som medhjälpare alltid har stora problem att hinna bli färdig ens till den 15 februari. Många gånger när man kommer till dem för att deklarera visar det sig att de blandar ihop papperen. De har först fått ett kuvert som innehåller blanketten för självdeklarationen och sedan har de fått ett kuvert med blanketten för arbetsgivaruppgiften, och i de flesta fall plockar de in bägge blanketterna i samma kuvert och säger: ”Här är blanketterna för självdeklarationen!” Jag tror att alla som har haft någon praktisk erfarenhet av detta arbete vet att det ofta går till så. Som taxeringsnämndsordförande i tolv år har jag också fått god erfarenhet av hur arbetet fungerar hos en lokal skattemyndighet. Jag tror mig därför kunna säga, att om bara kontrolluppgifterna lämnas in i rätt tid, har det inte någon större betydelse om dessa relativt få arbetsgivaruppgifter skulle komma in något senare, eftersom de omfattande arbetsgivaruppgifterna, som det verkligen är mycket arbete med att kontrollera, i alla fall inte kommer förrän i mars eller april. Jag skall sluta detta anförande med att uttrycka min tillfredsställelse över att även utskottets majoritet uppenbarligen är av den uppfattningen, att man bör sträva efter att åstadkomma en förenkling, kanske enhetliga regler för inlämnandet av arbetsgivaruppgift och självdeklaration.